Fru talman! Seija Viitamäki-Carlsson har mot bakgrund av de av regeringen aviserade nedskärningarna av statsbidrag till hemspråksundervisningen frågat mig om den kommunala självbestämmanderätten är starkare än internationella överenskommelser som Sverige ratificerat, så att man kan befara att ESK får en underordnad betydelse. Regeringen har nyligen lämnat förslag till riksdagen om bl.a. ett nytt statsbidragssystem till skolsektorn . Enligt förslaget kommer det nya statsbidraget till skolsektorn att ges i form av ett generellt finansiellt stöd till kommunerna utan några öronmärkta bidragsdelar. Kommunerna kommer således själva att -- inom de ramar som regering och riksdag lägger fast -- ansvara för bl.a. fördelning av resurser till skolverksamheten. De av regeringen aviserade nedskärningarna på skolområdet kommer att behandlas i 1991 års budgetproposition. Jag är därför inte beredd att i dag närmare redovisa dessa förslag. Riksrevisionsverket har i sin förvaltningsrevision framhållit att hemspråksundervisningen i dag ofta bedrivs individuellt eller i mycket små grupper, varför kostnaderna per undervisningstimme blir betydligt högre än för andra ämnen. En effektivare användning av resurserna t.ex. i form av större gruppstorlekar, går enligt min mening mycket väl att förena med av Sverige ratificerade överenskommelser om mänskliga rättigheter.
Fru talman! Jag tackar skolministern för svaret. Jag vill ändå gå in på de här förslagen som skolministern inte är beredd att diskutera i dag. Det föreslås nämligen att grunden för beräkningsmodellen för specialresurs 2 är ett nytt schabloniserat behovsmått, dvs. andelen barn i skolpliktig ålder mellan sju och femton år -- med minst en förälder som är född i utlandet -- i kommunerna. Detta drabbar andra och tredje generationens invandrare, vilkas föräldrar är födda i Sverige. Detta gäller även tornedalingarna, zigenarna och samerna. Enligt förslaget kan de inte få statsbidrag för hemspråksundervisning och undervisning i svenska som andra språk. Vidare föreslås att kommunerna fritt kan disponera över resurserna, dvs. de får ett visst belopp de själva kan bestämma över. Därmed är det kommunernas välvilja som avgör om invandrarundervisningen får resurser eller inte. Det finns ingen garanti för att invandrarelevernas behov blir tillgodosedda på bästa möjliga sätt. Fru talman! Jag undrar om inte utgångspunkten för beräkning av statsbidraget för undervisning i hemspråket skall vara att det är elevernas behov som är vägledande och inte föräldrarnas födelseort samt att bidragen till invandrarbarnens undervisning även i fortsättningen skall öronmärkas för detta ändamål.
Fru talman! Det statsbidragssystem som Seija Viitamäki-Carlsson tar upp är just nu föremål för behandling i riksdagen. Det kommer upp till avgörande här i kammaren den 12 december. Jag har anledning att tro att vi får en bred uppslutning kring detta statsbidragssystem, kanske rent av även från Seija Viitamäki-Carlssons eget parti. Det beror nog inte i så fall på att man övergett hemspråkseleverna och deras undervisning, utan det beror på att man har förstått systemets innebörd. Statsbidraget är i fortsättningen icke det som garanterar rätten till en viss typ av undervisning. Statsbidraget är ett finansiellt stöd till kommunerna. Det räknas upp beroende på vissa objektiva kriterier, exempelvis, som det nyss refererades till, att en förälder är född i utlandet. Man måste hålla isär beräkningen av statsbidraget och rätten att få hemspråksundervisning. Det är två skilda saker. Vi gör inga förändringar i rätten till hemspråksundervisning i den proposition som nu ligger i riksdagen. Vi har däremot sagt att vi inte är nöjda med det sätt som hemspråksundervisningen organiseras på ute i kommunerna. Det är alldeles för små grupper, ofta enskild undervisning med en lärare och en elev -- ett resursanspråk som vi i övrigt i skolan inte alls har möjlighet att svara upp emot. Det är den saken vi nu har satt fingret på. Vi hoppas att det leder fram till en bättre användning av resurserna och en mer skolliknande situation även i hemspråksundervisningen. Det innebär att hemspråkseleverna skall få en bra hemspråksundervisning men att det skall ske till lägre samhällskostnader. Detta är bakgrunden, och det får inte blandas ihop med statsbidragssystemet, som nu skall behandlas i riksdagen.
Fru talman! Tack för svaret, skolministern. Vi står självfallet fast vid de överenskommelser som gjordes i fjol och som statsministern berörde i svaret i förra veckan till Ylva Johansson. Jag har ändå en kort fråga till. Varför börjar skolministern med en nedskärning av just hemspråksundervisningen och pekar ut det området?Det finns ju också andra områden där undervisningen inte bedrivs effektivt.
Fru talman! Jag är alltid tacksam för upplysningar om de områden där vi kan göra effektiva insatser. Jag tar gärna emot förslag. I det här fallet har vi gett riksrevisionsverket ett uppdrag. Man har bl.a. tittat på Göteborgs kommun som är en stor kommun med många hemspråkselever. Där är den genomsnittliga gruppstorleken i dag i hemspråksundervisningen 1,4 elever per grupp. Det är alltså nästan uteslutande enskild undervisning. Ett sådant system kan vi inte ha. Det innebär att om vi inte gör någonting åt detta bygger vi in motsättningar mellan den här verksamheten och andra typer av verksamheter i skolan. Det vore mycket olyckligt. Jag tycker därför att det är bra att vi gör någonting åt detta nu och att vi gör det på ett sådant sätt att vi kan hävda hemspråksundervisningens kvalitet. Det är detta vi utgår ifrån, ingenting annat.

Fru talman! Sverre Palm har frågat vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att återskapa industrisysselsättningen i Strömstad. Sverre Palm frågar mot bakgrund av Electrolux nedläggning av fabriken i Strömstad i augusti i år. Vad Strömstad tidigt har fått känna av är tecken på en kostnadskris som hotar att drabba stora delar av det svenska näringslivet. En av regeringens huvuduppgifter är att bryta denna utveckling. Det som inträffat under den tid som gått sedan Sverre Palm ställde nästan samma fråga till min företrädare för ett år sedan är att Electrolux nu har lämnat Strömstad. Fabrikslokalen har övertagits av ett konsortium med regionala och lokala intressenter. Konsortiets ambition är att skapa nya arbetstillfällen i Arbetsförmedlingen arbetar mycket aktivt för att ge de f.d. electroluxanställda nya möjligheter genom platsförmedling, utbildning osv. Hälften av de uppsagda har i dagsläget fått arbete. Länsstyrelsen, utvecklingsfonden och länsarbetsnämnden deltar tillsammans med kommunen, landstinget och näringslivet i projektet Jag vill här påminna om det ansvar länsstyrelsen har i situationer som denna. Med den regionalpolitiska proposition som regeringen lade i våras ökades länsstyrelsernas resurser för att bedriva utvecklingsarbete i syfte att möta sådana strukturförändringar, som de vi nu ser i Strömstad. Industridepartementet följer utvecklingen i Strömstad noga och jag är beredd att föreslå regeringen att välvilligt pröva frågor om stöd till större angelägna projekt som medför sysselsättningsökning.
Fru talman! Jag tackar industriministern för svaret på min fråga. Det är positivt att regeringen välvilligt skall pröva stöd till angelägna projekt. Frågan är om det ger tillräckligt tydliga signaler. I dag är det verklighet som jag för ganska precis ett år sedan varnade för i en frågedebatt med arbetsmarknadsministern: Electroluxanläggningens nedläggning är genomförd. Crawford Door har varslat 23 personer om uppsägning, och på Ramfabriken Jyden har man varslat 20 personer om uppsägning. Detta innebär att omkring 30 % av Strömstads industrijobb försvinner. Gränshandeln har minskat med 30--35 %, och i 10--15 %. Vi brukar mäta gränshandeln i växlingen av norsk valuta, och det visar att nedgången är 50 % när det gäller dagligvaruhandel och att den genomsnittliga nedgången är 20 %. Även inom sjukvården aviseras neddragningar och där gäller det 10 arbeten. För att ytterligare klarlägga denna bild redovisar jag några siffror från Arbetsförmedlingen, som visar att antalet arbetslösa i dag är 225, jämfört med förra årets 88. 160 stycken är inskrivna på beredskapsarbetsplatser och inskolning, medan motsvarande siffra förra året var 20. Detta är allt annat än ljusa siffror och med anledning därav vill jag fråga: Kan industriministern tillfälligt införa Strömstad kommun i stödområdet?
Fru talman! För det första kan man säga att de akuta problem som Strömstad fick i och med Electroluxnedläggningen har vi haft mycket diskussioner om med representanter för Strömstads kommun och för organisationer där. Vi diskuterade också ett par projekt som var aktuella, och vi diskuterade också ett ganska omfattande stöd till ett av projekten. Dess värre drog man sig tillbaka från företagets sida för att lokalisera verksamheten till en annan plats. Vi har varit aktiva och också beredda att gå in och stödja industrilokalisering till Strömstad. I första hand är det länsstyrelsen som har resurser för de reguljära mindre projekten. Om det är större projekt kommer industriverket eller regeringen in i bilden. Vi är fortsättningsvis beredda att medverka till att hitta en lösning, men det är klart att projekten måste komma till stånd, och det är ett arbete som måste bedrivas i samverkan mellan lokala organ och länsstyrelsen. I den mån vi har möjligheter skall vi naturligtvis också medverka. I fråga om stödområdesindelningen måste vi naturligtvis se till att vi lyfter fram de områden som är mest utsatta, och till dem kan vi för dagen inte räkna Strömstad.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för det kompletterande svaret. För att göra Strömstad jämförbart med t.ex. Göteborg vill jag nämna att en neddragning med 300 arbeten i Strömstad motsvarar 12 000--13 000 arbeten i Göteborg. Med det jag tidigare anfört, tycker jag att jag visat att Strömstads arbetsmarknad utsätts för en starkt strukturell förändring. Inför Electroluxnedläggning anförde företaget bl.a. att dåliga kommunikationer var ett av skälen för nedläggningen. Detta ligger utanför industriministerns ansvarsområde, men jag vill ändå för industriministern understryka betydelsen av bra kommunikationer för att lokalisera företag till en region. Bohuslän är i stort behov av en infrastruktursatsning. Vi behöver en upprustning av Bohusbanan och förbättrade vägar -- det gäller såväl E 6-an som våra länsvägar. Avslutningsvis vill jag önska industriministern en bra dag i norra Bohuslän i morgon.

Fru talman! Krister Skånberg har frågat mig vad regeringen avser att göra för att motverka en övergång från fjärrvärme till elvärme och för att främja kraftvärme. Det har från olika håll uttryckts farhågor för att de nya beskattningsregler som träder i kraft vid årsskiftet kommer att missgynna kraftvärme som utnyttjar fossila bränslen jämfört med renodlad elproduktion i kondenskraftverk. Det har också sagts att denna effekt förstärks -- särskilt vid koleldning -- när koldioxidskatten införs vid samma tidpunkt. Det pågår ett arbete med att analysera de nämnda problemen och att finna en lösning på de problem som kan föreligga. Jag är därför inte beredd att nu närmare kommentera vilka åtgärder som kan komma i fråga.
Fru talman! Jag får tacka statsrådet för svaret! Statsrådet bekräftar att det från olika håll har uttryckts farhågor liknande dem som jag har tagit upp i min fråga. Jag vill därför fråga när vi kan räkna med att regeringen kommer med förslag till lösning av problemen? Under mellantiden, fru talman, finns det stora risker för att både kraftleverantörerna och användarna fattar beslut om att gå över från fjärrvärme till elvärme. Det vore olyckligt både ur miljösynpunkt och ur samhällsekonomisk synpunkt. Är regeringen beredd att lämna besked före nyår eller deklarera en viljeinriktning som gör att folk väntar med att fatta beslut för att kunna fatta miljömässigt och ekonomiskt sett klokare beslut?
Fru talman! Som Krister Skånberg väl känner till är dessa frågor för närvarande föremål för förhandlingar med centern och folkpartiet. Dessa förhandlingar är ju inte slutförda, men när de är det kommer det också att ges besked om vad som planeras på detta område, vilket sedan blir föremål för en proposition till riksdagen.
Fru talman! Överläggningarna har ju pågått en tid, och det enda vi vanliga riksdagsledamöter vet om dem är ju att man inte har enats något vidare. Det gör att det fortfarande hade varit värdefullt med någon typ av viljeinriktning. Jag har väldigt svårt, fru talman, att föreställa mig att någon av parterna i förhandlingarna skulle tycka att det som det har uttryckts farhågor för skulle vara ett rimligt utfall. Alla måste ju ändå vara eniga om att det är en synnerligen olycklig utveckling. Man borde kunna deklarera att man avser att lösa problemet så att folk inte behöver fatta felaktiga beslut.
Fru talman! Jag har sagt offentligt flera gånger att med hänsyn till den omställning av nuvarande energisystem som vi har bestämt oss för, från kärnkraft till andra energislag, är det viktigt att vi behåller det fjärrvärmeunderlag som vi har för att kunna få kraftvärme när vi alltså får elproduktion också. Politiken har den inriktningen. De konkreta åtgärderna får vänta tills vi är klara med förhandlingarna. Tålamod krävs i den här frågan också!
Fru talman! Jag tackar för svaret! Jag uppfattade det ändå som en deklaration som gör att man faktiskt ger sig till tåls hos kraftproducenter och användare och inte i hastigt mod fattar beslut som gör att vi ytterligare låser fast oss vid elvärme eller att man väljer andra investeringar än i kraftvärme. Kraftvärmen är faktiskt en ovanligt ekonomisk och miljövänlig investering.
Fru talman! Krister Skånberg har frågat mig vad regeringen avser att göra för att främja den fortsatta utvecklingen och öka användningen av förnybara och miljövänliga energikällor, bl.a. De energipolitiska styrmedlen har under en följd av år utformats med syfte bl.a. att främja användingen av alternativa energikällor, såsom exempelvis biobränslen. Ett av motiven för detta har varit en önskan att minska Sveriges kraftiga oljeberoende. Användningen av biobränslen har ökat stadigt under 1980-talet, delvis som en följd av en aktiv energiskattepolitik, statliga oljeersättningsprogram och stöd till forskning och utveckling. Koldioxid och svavelskatterna, som införs vid kommande årskifte, kommer att ytterligare förbättra konkurrenskraften för de förnybara energikällorna. För närvarade pågår ett arbete med att analysera behovet av ytterligare åtgärder för att främja en fortsatt utveckling och en ökad användning av förnybara och miljövänliga energikällor. Jag är därför inte beredd att nu vidare kommentera denna fråga.
Fru talman! Jag får tacka för svaret på min fråga. Man skulle kunna uppfatta det så att statsrådet är nöjd med utvecklingen av biobränsleanvändningen och av biobränsletekniken. Jag menar med tanke på att det var ganska länge sedan som man fattade beslut om avvecklingen av kärnkraft, och eftersom man vet att fossila bränslen är en ändlig resurs, att man kunde ha drivit utvecklingen väsentligt kraftfullare. Det är med tanke på miljöproblemen och hushållen med ändliga resurser mycket viktigt att möjligheterna att använda biobränslen nu främjas mycket snabbt. Är statsrådet beredd att förorda att medel anslås för demonstrations och fullskaleanläggningar, så att det skapas ett kommersiellt intresse, en marknad för en mera offensiv biobränsleteknik?
Herr talman! Det är naturligtvis viktigt att vi också i framtiden får produktion av el i kraftvärmeverk med biobränslen som energikälla liksom också att vi får biogasanläggningar som kan ge större möjligheter till elproduktion. Det byggs ju sådana anläggningar. Jag har under hösten invigt två sådana, en i Örebro och i fredags en i Nässjö, där man satsar på detta. Dessutom har riksdagen beslutat att avsätta 500 miljoner om året under de närmaste åren för att främja tillkomsten av biobränslebaserade kraftvärmeanläggningar. Denna fråga ingår i energiöverläggningarna. Jag ser det som en viktig del i den framtida energipolitiken att få till stånd en utveckling av användningen av biobränslen, först i kraftvärmeverk -- eftersom den tekniken redan finns -- och senare i biogasanläggningar, till att börja med i stora prototypanläggningar och sedan, när man har fått tillräckliga erfarenheter, i fullskaleanläggningar. Men det är ganska mycket utvecklingsarbete som återstår för att klara en utbyggnad av biogasen.
Fru talman! Jag tycker att det låter som om vi var eniga i sak, men möjligen hade litet olika tidsskalor. Vi talar om två saker när det gäller gas. Den ena är biogas, bl.a. rötgas. I det avseendet finns det mycket intressanta erfarenheter från Danmark. Jag skall be att senare till industriministern få överlämna en broschyr, som jag så sent som i går fick från den danska energistyrelsen. Den andra saken är förgasning av biobränsle. Som statsrådet påpekar är det för litet gjort på den punkten. Det behövs på det området en kraftfull teknikutveckling. Det är väl framför allt den som behöver stöd, om vi t.ex. skall klara en avveckling av kärnkraften utan att det uppkommer några bekymmer för den svenska samhällsekonomin.

Fru talman! I sitt ekonomiska krispaket aviserade regeringen en prutning på biståndet med ungefär 7 milj.kr. Jag hoppades faktiskt att detta var en sondering för att utröna vilka reaktionerna på förslaget skulle bli. Det var ju inte ett konkret förslag utan en avisering. Reaktionen har inte uteblivit. Folkpartiet har naturligtvis protesterat och likaså flera andra riksdagspartier. Alla landets kyrkor och hjälporganisationer har tagit avstånd från idén. SIDAs chef har offentligt kritiserat förslaget. Våra programländer i Afrika och Asien, vilka tar emot vårt bistånd, har frågat varför denna kraftiga prutning på biståndet skall sättas in när de redan har drabbats så hårt av oljekrisen. De fattiga länderna får lida för att Sveriges regering har misskött vår ekonomi. Jag hade, som sagt, hoppats att det bara var fråga om en sondering. När socialdemokraterna i riksdagen häromdagen beslöt att höja avdragsrätten för fackföreningsavgiften trodde jag nästan att biståndsministern i dag skulle kunna komma med beskedet att regeringen inte avsåg att fullfölja sin idé. Men tyvärr: svaret, som jag enligt praxis tackar för, är kort och avslöjande. Sveket mot de fattiga länderna skall fullföljas.
Fru talman! Jag vill protestera mot uttrycket svek. Vad det har handlat om under de år när jag har varit biståndsminister är att den aktuella delen av budgeten, biståndsramen, kontinuerligt och konstant har fått mycket kraftiga ökningar. Det kommer även nästa år att bli ökningar inom biståndsramen. Visst är behoven ute i världen omåttligt stora, men det är också så -- och det tycker jag att Jan-Erik Wikström skall erkänna -- att i en internationell jämförelse i kretsen av rika givarländer har Sverige verkligen inget att skämmas för. Jag vill erinra om att det som USA ger i bistånd är 0,15 % av deras bruttonationalinkomst, medan Västtyskland och England ger 0,41 resp. 0,31 %. Sverige står faktiskt för ett enprocentsmål, och det är ett mål som vi också kommer att uppfylla nästa år.
Fru talman! Nu tycker jag nog att biståndsministern försöker att blanda bort korten. Sverige har faktiskt lovat att uppfylla och stå fast vid enprocentsmålet. Det var en gång ett löfte till uländerna, och liberaler och socialdemokrater i skön förening arbetade i många år för att få gehör för denna tanke. Men nu tycks det vara varken ett löfte eller en målsättning utan bara en fras. Det är faktiskt femte gången sedan regeringsskiftet 1982 som biståndet urholkas. Sedan hjälper det inte att andra länder sviker ännu mer än Sverige gör. Det är alltid lätt att bekänna andras synder, men jag tycker faktiskt att biståndsministern skall erkänna att det här är fråga om ett avsteg från enprocentsmålet. Det är därför som jag karakteriserar det som ett svek.
Fru talman! Det är inte ett avsteg från enprocentsmålet.

Men ändå vill jag hålla fram att biståndet totalt sett kommer att öka och att det som vi gör inte är något svek mot u-länderna. Vi kommer i stället, till skillnad från många andra givarländer, att hålla fast vid våra utfästelser.
Fru talman! Men det är inte att hålla fast vid enprocentsmålet när man först tar 300 miljoner till Östeuropa och sedan 700 miljoner för att betala Sveriges kostnader för att ta emot flyktingar. Så kan man inte trolla med siffrorna. Det innebär dessutom att man ett följande år skall öka biståndet först med den miljard som man nu har prutat bort och sedan med det som motsvarar ökningen av bruttonationalinkomsten. Det är väl möjligt att en annan regering får ta itu med detta, men det går inte att komma ifrån att det faktiskt är fråga om ett avsteg från enprocentsmålet.

Fru talman! Ingrid Hasselström Nyvall har frågat mig om jag instämmer i statsministerns uttalande om svensk livsmedelshjälp till Sovjetunionen. Svaret på frågan är ja. Jag framhöll redan i mitt tidigare svar till Ingrid Hasselström Nyvall att regeringen självfallet inte kommer att stå overksam om en hungerkatastrof verkligen skulle utbryta i Sovjetunionen. Som både statsministern och jag betonat följer vi nu situationen mycket nära och är beredda att delta i en internationellt samordnad aktion för livsmedelshjälp till Sovjetunionen, om läget där skulle kräva detta.
Fru talman! Tack för svaret, statsrådet Hjelm Jag hade bett om detta klarläggande, eftersom flera olika besked har lämnats från regeringen. Jag är glad att statsrådet i dag har besvarat frågan med ett entydigt ja. Det framgick också i invandrarministerns debatt med min partikollega Håkan Holmberg den 22 november att det fanns ganska divergerande besked inom regeringen. Jag tycker nog fortfarande att regeringens planer är alltför långsiktigt inriktade. Statsrådet skriver i sitt svar att regeringen är beredd att delta i en internationellt samordnad aktion för livsmedelshjälp. Jag skulle liksom förra gången än en gång vilja betona att det enligt min uppfattning är viktigt att man försöker finna snabba och kanske mer okonventionella lösningar. Det börjar ju nu komma information från Sovjet om att man där är medveten om den svåra situationen framför allt när det gäller distributionen. Under de senaste dagarna har det också rapporterats om flera åtgärder i syfte att förhindra svinn på vägen i fråga om både sändningar inom landet och hjälpsändningar utifrån. Frågetecken finns naturligtvis när det gäller om dessa åtgärder är effektiva nog. Jag vill fråga: Har regeringen lagt upp några planer? Med vilka kan man samarbeta -- Röda korset, Rädda barnen, andra organisationer? Har man undersökt möjligheten till samarbete med de svenska företag som faktiskt finns i Sovjetunionen? Man vet ju sedan tidigare att en hel del av livsmedelsdistributionen går via företag. Har man kontaktat något svenskt företag för att diskutera frågan? Har man haft kontakter med finska organisationer och myndigheter? Det är väl så att den första insatsen kanske måste ske där. Jag vore tacksam för svar på dessa frågor. Jag har ytterligare några.
Fru talman! Det är sant att det kommer många rapporter om försörjningsläget i Sovjetunionen, som är mycket ansträngt. Det kommer många rapporter, och de är också motstridiga. Innan katastrofhjälp planeras måste man vara klar över hurdant läget är och att utländsk hjälp verkligen behövs. När det är klarlagt, måste man ställa sig frågorna: Vilken typ av hjälp skall det röra sig om, och hur skall hjälpen kanaliseras? De flesta regeringar liksom hjälporganisationer intar fortfarande hållningen att det inte finns tillräckligt underlag för att avgöra om livsmedelshjälp kommer att behövas. Detta är också den svenska regeringens inställning samtidigt som vi uttalar en beredskap. Det pågår i regeringskansliet ett aktivt arbete i syfte att få ett säkrare underlag. Jag och mina medarbetare på UD har t.ex. i dag sammanträffat med de svenska hjälporganisationerna för att med dem diskutera läget och få deras bedömning. Och denna skiljer sig inte från regeringens bedömning. Vi för också diskussioner med andra länder och självfallet med våra nordiska grannländer. Vi har önskat att frågan skall tas upp så snabbt som möjligt i samband med att de 24 industrialiserade länderna träffas för att diskutera frågan i ett vidare geografiskt spektrum. Eventuell hjälp i större skala måste, för att vara effektiv, samordnas internationellt. Det kan uppfattas som att vi intar en avvaktande hållning, men vi är inte mer avvaktande än att vi naturligtvis genomför en hel del förberedelsearbete för att vi skall kunna agera snabbt om det blir nödvändigt. Vi vet än så länge inte om detta är fallet.

Fru talman! Jag tackar för de här beskeden. De är positiva, och detta är naturligtvis en del av det som vi eftersträvar. Men formuleringen i svaret, att regeringen är beredd att delta i en internationellt samordnad aktion om läget i Sovjet skulle kräva detta, speglar inte det tryck som många av oss känner, det som vi hör att resenärer till Sovjet har upplevt och som skildras genom massmedia -- även om det kanske inte alltid är korrekt. Vi vet ju också att det finns livsmedel i Sovjet men att man där inte förmår distribuera dessa livsmedel till alla som är behövande. Det kommer därför att bli väldiga ''svackor'' på vissa orter. Man undrar då om vi på något sätt kan hjälpa till i just dessa situationer. Det sägs ju att man i Sovjet har haft en sådan stor skörd, men det hävdas på vissa håll att den delvis står kvar på rot och att den aldrig har kommit in i lagren. Och då hjälper det ju inte att skörden har varit stor. Jag tror också att svenska folket, om läget verkligen blir akut, är berett att göra en hjälpinsats, så som har skett t.ex. i fråga om Rumäniens barn. Det vore då bra om myndigheterna kunde ge stöd t.ex. när det gäller portot. Hela svenska folket får nu gratis julpaket -- skulle vi inte då kanske också kunna skicka ett julpaket med bistånd?
Fru talman! Jag vill inte uttala mig om formerna för en eventuell katastrofhjälp till Sovjetunionen via svenska enskilda organisationer och kyrkor. Detta får de avgöra själva. Jag vet att dessa organisationer redan i dag planerar att sända förnödenheter till Sovjetunionen och att de delvis också redan har gjort det. De har naturligtvis den svenska regeringens stöd för detta. Jag ser mycket positivt på det. Jag trodde att vi nu talade om insatser av mycket större vidd och av större mått, och då måste nog olika länder samordna sig i en internationell aktion. Om regeringar går in måste det vara fråga om just en sådan vidare aktion.
Fru talman! Regeringar kan ju också om de har stöd, inte minst opinionsmässigt, driva fram aktiviteter från enskilda människor som kan komma enskilda människor till godo. Varje människa som slipper hungra innebär ju något positivt, och detta är något vi litet till mans kunde hjälpa till med, även om jag vet att det här är fråga om enorma tal. Sovjets ledning har ju också sagt att man inte vill ha gratis gåvor. Åtminstone har man uttalat detta. Om det nu har varit tal om att ordna biståndshjälp från den svenska regeringen, har man då diskuterat möjligheten att lämna hjälpen i form av krediter eller liknande i stället för i form av gåva, så att det hela på så sätt kanske skulle bli behagligare?
Fru talman! Även jag har naturligtvis noterat vad sovjetiska myndigheter och politiker säger, nämligen att man inte önskar gåvor utan krediter. Det ankommer inte på mig utan på andra myndigheter och naturligtvis på företag att avgöra vilken typ av överenskommelse, med kredit som grund, som man är beredd att genomföra med Sovjetunionen. Men naturligtvis undersöks också sådant.
Fru talman! Jag hoppas naturligtvis att vi skall slippa allt detta, men det har ändå sett ut som om det verkligen skulle bli nödvändigt. Jag är glad över att den svenska regeringen i dag tycks ligga något längre fram i sin planering för detta än vad som var fallet när vi träffades för fjorton dagar sedan.

Fru talman! Claes Roxbergh har frågat statsministern om han är beredd att dels verka för att minska registrerandet i samband med folk och bostadsräkningarna, dels föreslå att uppgifterna rensas ur registren. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Varje folk och bostadsräkning regleras i lag. Riksdagen tar där ställning till såväl undersökningens syfte som dess innehåll. Av lagen om en folk och bostadsräkning år 1990 framgår att FoB-registret skall lämnas över till riksarkivet för förvaring så snart det inte längre behövs för framställning av den anslagsfinansierade statistiken. Riksdagen har alltså beslutat att FoB registret med alla uppgifter skall bevaras hos riksarkivet. Behovet av de uppgifter som registreras har varit föremål för en noggrann prövning. I lagmotiven Datainspektionen är den myndighet som har till uppgift att skydda medborgarnas integritet vid användningen av datoriserade personregister och som meddelar de säkerhetsföreskrifter som behövs. Statistiska centralbyrån följer de regler och rutiner som datainspektionen meddelar. Uppgifterna bevaras i registren i enlighet med riksdagens beslut och får bara lämnas ut om sekretesslagens regler medger det.
Fru talman! Jag tycker att civilministerns svar är dåligt. Jag frågade om regeringen var beredd att verka för att minska registrerandet och föreslå att uppgifterna rensas ur registren. Att riksdagen har fattat ett beslut som ligger till grund för folk och bostadsräkningen är jag fullständigt medveten om. Det som är problemet är om folk och bostadsräkningen går till på ett sådant sätt som riksdagen beslöt om. Var det riksdagens mening att man skulle bokföra och registrera antalet utrikes födda i hushållen och den fonetiska stavningen av våra invandrares namn? Var det meningen att man skulle registrera samboende kvinnas resp. mans invandringsår, medborgarskap, sysselsättning och födelseland? Var det meningen att förföljda kvinnors hemliga adresser också skulle finnas med i detta register? Var det meningen att tjugonio trettiondelar av den information som sammanställs tas från befintliga register och en trettiondel samlas in via de blanketter som vi alla har fått? Jag ställer mig tveksam till det. Men den intressanta frågan är: Är det regeringens framtida linje att fortsätta den här typen av registreringsverksamhet och lagring av all information? Det står ju regeringen fritt att föreslå riksdagen att göra någonting annat. Förutom nuvarande folk och bostadsräkning har vi registrerat och lagrat all information från tidigare folk och bostadsräkningar. Min slutgiltiga fråga blir: Är regeringen beredd att komma tillbaka med ett förslag om en folk och bostadsräkning, där man avidentifierar uppgifter efter det att man har samlat in de data som behövs för de ändamål som faktiskt finns?
Fru talman! Regeringen har föreslagit en viss utformning av folk och bostadsräkningen för riksdagen. Riksdagen har därefter tagit ställning och har på en punkt till yttermera visso fattat ett preciserat beslut beträffande hur detta material skulle förvaras. Detta är alltså noga genomtänkt och behandlat av riksdagen, och den lag som finns tänker jag föreslå regeringen att följa i alla sammanhang. Claes Roxbergh vidgar frågeställningen till att omfatta en del andra områden. Jag skall gärna gå in på detta, även om jag inte har så lång tid till mitt förfogande att jag kan ta upp alla delar. Det är ingen hemlighet för Claes Roxbergh, som ju sysslar en del med detta, att det förs en diskussion om att dessa uppgifter har ett särskilt värde, eftersom de speglar förändringar som är ganska långsiktiga. Folk och bostadsräkningen har ett stort värde för dem som är intresserade av samhällsfrågor, samhällsplanering, medicinsk utveckling, samband mellan miljö och hälsa osv. Det viktiga enligt min mening är, Claes Roxbergh, att man kan vara alldeles garanterad och övertygad om att dessa uppgifter endast används för det syfte som är tänkt och inte används på ett obehörigt sätt. Det är just därför som en särskild lag har utformats som skall garantera detta. Jag kan åta mig att se till, vilket jag naturligtvis också har gjort, att se till att de principer som datainspektionen har lagt fast exakt skall följas liksom det som riksdagen sedermera har fattat beslut om.
Fru talman! Det går alldeles utmärkt att följa de förändringar som sker i samhället även om man avidentifierar registret. Varför i hela fridens namn skall vi ha kopplingen kvar ner på individnivå? Varför är detta nödvändigt? Forskare kan gå in i detta material även om vi avidentifierar det. Man kan då inte se att det var Johansson eller Pettersson som bodde här eller där och vem vederbörande bodde ihop med, eller vem som sammanbodde med den eller den kvinnan under den eller den tiden. Jag menar att vi inte skall syssla med eller tillstyrka den typen av forskning på individnivå. Däremot håller jag fullständigt med ministern när det gäller behovet av att följa långsiktiga förändringar. Men för den skull kan vi avidentifiera uppgifterna.Det vore inget problem alls. Varför inte avidentifiera dem efter tre år, när nästa folk och bostadsräkning genomförs?
Fru talman! Den uppfattningen har inte jag. Min uppfattning är att man inte kan avregistrera dessa uppgifter, och det blev också riksdagens beslut när man särskilt övervägde den frågan. Om man gör detta kan registren inte fungera ur forskningssynpunkt. Det är inte alls så, att det bedrivs forskning på individnivå, Claes Roxbergh. Men för att man skall kunna följa t.ex. hur hälsan och miljön samverkar måste man ha någon typ av identifikation så att man kan se vilka individer det faktiskt handlar om. Annars blir detta en skuggboxning där man inte på samma sätt som nu är möjligt kan ge en bild av vad som händer under lång tid. Sedan till den vidare frågeställningen. Jag är inte för ett ohämmat registrerande av uppgifter. Det finns ett antal register i vårt land. Som Claes Roxbergh så riktigt säger i sin fråga kommer dessa uppgifter i registren i första hand från andra håll, och själva folk och bostadsräkningen är inte så särskiltomfattande i sig.
Fru talman! Jag vill påstå att det skulle gå alldeles utmärkt att följa t.ex. hälso och miljöutvecklingen för en industriarbetare i Göteborg utan att veta att industriarbetaren heter Johansson eller Pettersson och har ett visst personnummer. Uppgifterna att vederbörande har den eller den sysselsättningen kan ju finnas lagrade trots att man inte skall kunna se exakt vilken individ det är fråga om. Jag hävdar fortfarande att denna typ av forskning är möjlig i ett avidentifierat register.
Fru talman! Om Claes Roxbergh menar att den typ av epidemiologiska studier som görs skulle vara möjliga att göra utan att använda någon typ av personnummer eller annan identifikation, har Claes Roxbergh en annan uppfattning än vad både datainspektionen och alla forskare har beträffande möjligheten att använda registren ur forskningssynpunkt eller för samhällsplanering. Jag tror att Claes Roxbergh har fel på den punkten. Det jag arbetar för är att de register som vi har, dvs. statistikregister, och som bl.a. används när man bygger upp folk och bostadsräkningsregistret, inte skall ha fler uppgifter än vad som behövs. När dessa register nu byggs upp stiftas olika speciallagar just för att garantera detta. Dessutom finns en särskild utredning som arbetar med att bygga upp ett regelsystem varigenom vi inte skall registrera mer än vi behöver. Vi har helt enkelt inte råd att registrera mer än vad vi har pengar till.
Fru talman! Eftersom det är så lätt att registrera, och jag hävdar fortfarande att det är billigt att registrera, finns det en tendens att man registrerar ''allt som rör sig''. Jag vill därför avslutningsvis fråga ministern: Anser regeringen att uppgifter skall användas för det ändamål för vilket de är insamlade, eller anser regeringen att det är helt okej att samla in uppgifter och lägga dem på lager och sedan använda dem till litet allt möjligt annat? Detta är i så fall allvarligt.
Fru talman! Regeringen har definitivt inte den uppfattningen att registren skall användas till allt möjligt. Folk och bostadsräkningen, som ju är en särskild statistik som byggs upp och som i första hand grundar sig på statistik som ursprungligen har gjorts för annat ändamål, regleras av en särskild lagstiftning som möjliggör detta. Man måste vara mycket noggrann när man använder statistik för andra ändamål än det för vilket den ursprungligen är avsedd. Det tror jag att Claes Roxbergh och jag är ganska ense om. Därför finns det en utredning som skall tillförsäkra, om den fullföljs i form av ett riksdagsbeslut, att statistik inte används på annat sätt än tänkt. Jag har samma uppfattning som Claes Roxbergh att det är viktigt att det sker en begränsning av insamlandet av statistik och att statistiken används på ett omsorgsfullt sätt och inte används för andra ändamål än vad den ursprungligen insamlats för.
Fru talman! Skall människor få förtroende för denna typ av insamling och skall man få folk att över huvud taget svara på den typen av frågor, är det ett oavvisligt krav att uppgifterna används för det ändamål de samlas in för och inte för något annat. För att göra detta troligt för gemene man krävs det en avidentifiering. Annars kommer svarsfrekvensen i nästa folk och bostadsräkning kanske att endast bli 60--70 %.
Fru talman! Om det finns en tendens, den är väl inte säkerställd ännu, till att det är en lägre andel svarande som lämnar uppgifter till folk och bostadsräkningen beror det i så fall på att det sprids villoläror kring detta. Det finns inte ett enda exempel på att folk och bostadsräkningen har utnyttjats på ett felaktigt sätt eller använts för andra syften än vad som var tänkt. Detta trots att vi har haft folk och bostadsräkningar i den här formen sedan 60-talet.
Fru talman! Det må så vara. Det är helt förståeligt att folk är oroade. Jag har här Variabelkatalogen. Det är en beskrivning av alla de insamlade data som finns på varje person i detta land. Så länge dessa data finns utgör de en källa till oro för människorna. Det är självklart. Även om vi har stiftat en särskild lag och även om jag kan hålla med om att det inte har förekommit något missbruk, såvitt jag vet, så finns det en möjlighet till missbruk, så länge dessa data är tillgängliga. Kanske inte i dag, men kanske om fem år eller kanske om tio år. Katalogen är ett ypperligt redskap för en invasionsarmé som kommer till Sverige och vill ha reda på hur svenska befolkningen bor, beter sig osv.
Fru talman! Jag tycker att detta bidrar ytterligare till en felaktig bild av de garantier vi har för att folkoch bostadsräkningen skyddas från att användas på ett felaktigt sätt.
Fru talman! Vad är anledningen till att registrera en hel del uppgifter vars användningsområden är mycket tvivelaktiga? Varför skall t.ex. den fonetiserade skrivningen av namnen på våra invandrare finnas med? Skall någon ringa upp dem och prata med dem? Det är egentligen enda skälet till att detta skulle få finnas med. Det normala skulle annars vara att namnen är med såsom de stavas. Det finns en hel rad av uppgifter i denna Variabelkatalog som är tvivelaktiga och som man kan undra över varför de över huvud taget finns där.
Fru talman! Alla uppgifter som finns i Variabelkatalogen följer inte med i statistiken. De finns med i den underliggande statistik som används i folk och bostadsräkningen. Det är inte detsamma som att de bevaras i folk och bostadsräkningen.
Fru talman! Jag hoppas att regeringen till nästa folk och bostadsräkning har ett förslag på hur denna bör genomföras så att den elimineras människors oro för dessa frågor och att så uppgifterna sedan kan avidentifieras.

Fru talman! Allan Ekström har frågat mig vad jag avser att göra för att tillförsäkra Lidingöborna ett tillfredsställande rättsskydd även nattetid, eftersom polisstationen på Lidingö sedan en tid tillbaka hålles stängd under natten. att polisstationen i Lidingö fr.o.m. den 1 oktober eller den senare tidpunkt polischefen bestämmer tills vidare skall hållas stängd nattetid och att inskränkningar skulle ske i polispersonalens nattjänstgöring. Anledningen till dessa inskränkningar var den besvärliga personalsituationen på polismanssidan med ett antal vakanser och ledigheter för personalen. Innan polisstyrelsen fattade beslut, hade man kommit överens med polismyndigheten i Lidingö. Överenskommelsen innebär att polismyndigheten i Stockholm svarar för utryckningsverksamheten i Lidingö polisdistrikt och även bedriver viss övervakning på ön under de tider då polispersonal från Lidingö inte är i tjänst. Jag tycker att detta är ett utmärkt exempel på hur man, utan att eftersätta anspråken på ordningshållning, kan hushålla med sina resurser genom samverkan mellan myndigheter. Exemplet manar till efterföljd.
Fru talman! Medan brottsligheten i vårt land har ökat med 600 % har poliskåren under samma tid minskat med ca 700 årsarbetskrafter. Av 1 miljon anmälda brott om året klaras 700 000 aldrig upp. Våldet är mer omfattande i Stockholms län än EG:s genomsnitt. I denna situation tvingas polisstyrelsen stänga polisstationen på Lidingö och därigenom ställa närmare 40 000 människor utan skydd och bevakning nattetid från den egna polisen. Detta sker under årets mörkaste årstid. I en annons i Lidingöposten kunde lidingöborna för två månader sedan uppmuntrande läsa: ''Lidingö polisstation nattstängd.'' Några rader längre ner kunde man läsa: ''Närmaste nattöppna polisstation är Norrmalms polisstation, Bryggargatan 19, Bryggargatan ligger i närheten av T-centralen, alltså på flera kilometers avstånd från Lidingö. Inom Lidingö är i sin tur avstånden stora. Utryckningssträckan kan alltså vara avsevärd. Köpmännen känner oro, och allmänheten likaså. Lidingö har utsatts för en brottsvåg den senaste månaden. Antalet ingripanden nattetid under oktober månad har halverats jämfört med föregående år: 34 ingripanden mot 67 året tidigare. Polisens centrala uppgift är att skapa trygghet, bl.a. genom övervakning. Här sviker den egna polisen. Men polisministern är synbarligen helt obekymrad och ställer ingen förbättring i utsikt. Jag tackar för svaret, som gör mig besviken.
Fru talman! Jag har över huvud taget inte diskuterat polisens verksamhet i sin helhet. Jag är bekymrad över att brottsligheten är hög och att det är brist på polispersonal i en del polisdistrikt, framför allt i Storstockholm. Jag har föreslagit ett antal åtgärder, varigenom vi skall kunna förbättra situationen. Bland de åtgärder som jag menar är viktiga ingår också ett samspel och bättre samarbete mellan de polismyndigheter som gränsar till varandra. Jag menar att ett sådant samarbete kan förbättra situationen jämför med att ett polisdistrikt självt skall svara för verksamheten. Jag tycker att det är viktigt att polisdistrikt som gränsar till varandra har en sådan uppbackning av varandra så att utryckningskapacitet kan ställas till förfogande när så erfordras för att klara en situation som annars skulle vara riktigt prekär. Det måste väl vara bra, Allan Ekström, att polisdistrikt som ligger nära intill varandra begär hjälp och stöttar varandra?
Fru talman! Med mitt omdöme att polisministern verkar obekymrad avsåg jag självfallet situationen på Lidingö. Det är en stad på nära 40 000 människor som ställs utan övervakning och skydd av den egna polisen under natten. Det går inte att jämföra polis från Bryggargatan i Stockholm med den egna polisen. Jag bekräftade också detta genom att påpeka att i oktober i år gjordes 34 ingripanden mot 67 året tidigare. Det förekommer ingen övervakning, och det förekommer ingen verksamhet i preventivt syfte. Annonsen har skapat oro. Köpmännen känner oro, och de har skriftligen uttryckt denna. Detsamma gäller allmänheten. Ett meddelande av detta slag i Lidingöposten gör inte situationen bättre: ''Skräcknatt för 67-åring. Polisen hade nattstängt.'' Det är sådant jag åsyftar med att situationen inte är tillfredsställande.
Fru talman! Polisen har inte nattstängt. Polisen på Lidingö har nattstängt. Det är därför det erfordras denna typ av åtgärder. Vi har inte en personalstyrka som gör att man vid alla tidpunkter och vid alla situationer kan nå en plats mycket snabbt. Men för Lidingö är situationen gynnsammare än på många platser just därför att Stockholmspolisen finns intill och det där finns en god utryckningskapacitet även om området är stort att bevaka. Jag tycker att det är viktigt att man i sådana områden som Storstockholm har mera av den här typen av överenskommelser och diskussioner om hur man gemensamt skall bevaka området än att säga att det är en katastrof att det inte finns tillräcklig kapacitet just i ett visst polisdistrikt.
Fru talman! Till det som polisministern sade vill jag inte foga annan kommentar än att jag hade trott att han skulle ha tagit upp orsaken till tingens nuvarande ordning, nämligen att 18 av 50 polismanstjänster i Lidingö -- dvs. 36 % av tjänsterna -- är obesatta. Det är det som är pudelns kärna.

Fru talman! Stina Eliasson har frågat mig när regeringen avser att fatta beslut om Vallsundsbrons läge. Länsstyrelsens beslut att fastställa den stadsplan som bl.a. berör tillfarten till Vallsundsbron har överklagats till regeringen. Orsaken till att ärendet ännu inte är avgjort är att vissa markfrågor och andra omständigheter i anslutning till planen först bör klarläggas. För närvarande pågår diskussion mellan kommun och markägare. Jag kan därför inte ge något exakt besked om tidpunkten för beslut i frågan.
Fru talman! Jag tackar för svaret, som var väldigt kort och som inte ger mig särskilt mycket upplysning. Visserligen står det i svaret att det inte går att ge något exakt besked. Men går det att ge ett någorlunda exakt besked? Eller skall ärendet behandlas med samma snigelfart som hittills har varit fallet ända sedan länsstyrelsen skickade överklagningsärendet till regeringen? Detta skedde nämligen den 23 februari 1989 -- alltså för 22 månader sedan. Därefter har regeringen från boverket inhämtat remissyttrande, som är daterat den 11 oktober -- alltså 8 månader senare. Därför är det kanske inte så underligt att vi blir litet irriterade och tycker att det hela går väl så sakta. Jag undrar då hur lång tid det kan ta innan regeringen sätter sitt sigill på beslutet efter det att diskussionen mellan kommunen och markägarna är över. Från sysselsättningssynpunkt och inte minst från trafikekonomisk synpunkt är det kolossalt viktigt för oss i kommunen att äntligen få sätta i gång med Vallsundsbron. Boverket har i sitt gedigna yttrande pekat på en mängd omständigheter som är viktiga att känna till, t.ex. att den färjeförbindelse över Vallsundet i Storsjön som ligger i Jämtlands län varje dygn transporterar 13 000 fordon. Men vi har tur som bor så långt norrut, åtminstone när vintrarna är ordentliga, för då finns det isvägar över Vallsundet, och det gör att det blir dubbelt så många fordon som kör den här sträckan. Inte minst från trafikekonomisk synpunkt är det viktigt att projektet sätts i gång.
Fru talman! Så snart alla erforderliga handlingar är klara och så fort erforderligt beslutsunderlag finns tillgängligt kommer regeringen omgående att fatta ett beslut.
Fru talman! Vad är det då för kompletterande uppgifter som behövs? Jag undrar ändå vad som menas med ''omgående''. Rör det sig om en månad, femton månader, fjorton dagar eller hur lång tid rör det sig om?
Fru talman! Stina Eliasson får naturligtvis tolka ordet ''omgående'' hur hon vill. För mig betyder ''omgående'' att så snart erforderligt material finns framtaget kommer beslutet att fattas.
Fru talman! Kan det vara till någon hjälp för regeringen om jag åker hem till kommunen och säger till den socialdemokratiska majoriteten, som ännu inte har kommit till skott, att den får skynda på, för så fort kommunen lämnar de kompletterande uppgifterna är regeringen beredd att omgående, dvs. med detsamma fatta ett beslut?

Fru talman! Jag åker då hem till kommunen och säger att den skall skynda på så att vi äntligen kommer till skott.

Fru talman! Agne Hansson har frågat socialministern vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att uppfylla löftet gentemot Kalmar läns landsting och andra landsting om att avvecklingen av vårdhemmen inte skall förorsaka landstingen ökade kostnader.

Socialministern betonade att avveckling borde ske i planerade former och inom ramen för de personella, ekonomiska och andra resurser som vid varje tidpunkt stod till förfogande för omsorgsverksamheten. Något uttalande som styrker vad Agne Hansson påstår i sin fråga om ett totalt statligt finansieringsansvar för vårdhemsavvecklingen finns såvitt jag känner till inte. Jag vill dock göra Agne Hansson uppmärksam på att staten redan i dag, genom bostadsfinansieringssystemet, svarar för betydande delar av omsorgshuvudmännens kostnader vid byggandet av alternativa boendeformer. Jag vill också påminna om att regeringen nyligen, i propositionen om ansvaret för service och vård till äldre och handikappade m.m. lagt fram förslag om inrättande av ett särskilt statligt femårigt stimulansbidrag för att påskynda utbyggnaden av bl.a. gruppbostäder för psykiskt utvecklingsstörda. Några ytterligare åtgärder är för närvarande inte aktuella.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Därefter vill jag slå fast att det är viktigt att det angelägna förändringsarbete som pågår när det gäller förbättringar för handikappade och sjuka fortsätter. Jag har ingen annan uppfattning i den frågan. Sedan är det viktigt att också regering och riksdag tar ett ansvar för att se till att intentionerna i de beslut som fattas följs. När det gäller den här frågan skall, som statsrådet har citerat, avvecklingen av vårdhemmen ske i den takt som de ekonomiska förutsättningarna med hänsyn till de boende vid institutionerna medger. Det är viktigt för denna diskussion att vi är ense om att kostnadskalkylerna inte har hållit. Det har jag visat i min fråga. För Kalmar läns landsting har det inneburit mer än en fördubbling. Landstingen, inte minst Kalmar läns landsting, har t.o.m. fått en rad domar på sig för att man inte har fullföljt besluten så snabbt som möjligt. Det innebär att det egentligen har skett en omtolkning av den formulering som statsrådet själv ger mig här. Vem skall då egentligen bära ansvaret för omtolkningen? Vi kanske först bör vara överens med varandra om att det har skett en omtolkning av citatet, eftersom domarna nu finns. Det måste åvila staten att ta sin del av det ekonomiska ansvaret, eftersom vi fattar beslut över huvudet på kommunerna. Min fråga gäller om statsrådet inte är beredd att göra det.
Fru talman! För det första blir jag inte klok på hur de kostnadskalkyler som Agne Hansson citerar i sin fråga skall tolkas. Om inflationen är medräknad är kostnadsökningen relativt obetydlig, eftersom det gäller en period på tio år. Det är fråga om en kostnadsökning mellan 600 och 1 200 kr. i dygnskostnad. Om inflationen inte är medräknad är det naturligtvis en avsevärd skillnad. Det är en avgörande fråga som jag vill ställa när det gäller kostnadskalkylen. Byggkostnaderna har samtidigt ökat kraftigt under 80-talet. Det finns förmodligen här, liksom vid allt annat byggande, en real kostnadsökning som man inte kunde förutse när man gjorde upp kalkylerna. För det andra tror jag att dessa domar skiljer mellan två saker. Föreligger det ett enligt lagen avsett behov av gruppbostad? Föreligger det en ekonomisk situation som förhindrar att landstingen tillgodoser det behovet? Domstolarna har således också till uppgift att göra den sistnämnda bedömningen. Man måste då komma ihåg att i förhållande till den enskildes behov utgör landstingets budget en väldig resurs. Det kan i vissa fall vara mycket svårt att hävda att det inte finns pengar för att inom rimlig tid tillgodose den enskildes behov av gruppbostad. De förutsättningar som landstinget faktiskt har att tillgodose det enskilda behovet måste tas med i bilden. Jag vill inte hålla med om att det har gjorts någon omtolkning av ansvaret under 80-talet. Det är som det avsågs i omsorgslagen.
Fru talman! Jag får acceptera det svaret. Man kan göra olika tolkningar. När det gäller ekonomin är det i och för sig ointressant om det rör sig om siffror i fast penningvärde eller om inflationen är medräknad. I vilket fall som helst har ministern här erkänt att det följer med en merkostnad. Vid det här beslutet påpekade inte minst Kalmar läns landsting -- jag skrev själv under detta såsom ordförande i förvaltningsutskottet --, mycket kraftigt att man har underskattat beräkningarna. Nu står vi inför det faktum att man har fått detta resultat. Detta kan man överföra på väldigt många olika frågor. Vi sitter i detta hus och fattar många beslut som sedan medför betydligt ökade kostnader, som den som skall verkställa beslutet alltid får bära. Det borde finnas ett ansvar. Är regeringen beredd att följa upp sådana här beslut för att inte överföra kostnaderna till verkställarna?
Fru talman! Jag gläder mig redan i förväg över att centerpartiet kommer att rösta ja till det förslag från regeringen om en insats för att stimulera byggande av gruppbostäder som finns här i riksdagen. När förslaget går igenom kommer det att betyda att landstingen för första gången får ett ekonomiskt stöd inom ramen för utbyggnad av omsorg. Den omsorgsberedning som förberedde propositionen och som närmast inom sig förde förhandlingar innehöll representanter för Landstingsförbundet. Omsorgsberedningen kom fram till att man skulle kunna genomföra lagens intentioner inom ramen för givna resurser. Det kan Agne Hansson och jag ha synpunkter på i dag. Landstingsförbundet accepterade faktiskt den gången, såsom representant för landstingen, att man skulle lägga upp arbetet på det sättet.
Fru talman! Det fanns en varning från Landstingsförbundet även när det gäller den här delen. Vi har varit pådrivande när det gäller att få till stånd statligt stöd för gruppboende. Jag har i bostadsutskottet medverkat till att reglerna blir flexiblare och bättre när det gäller att hantera dessa 1,5 miljarder. Jag hoppas verkligen att vi kommer framåt. Det kommer tyvärr inte, herr statsråd, att lösa grundproblemet att kommuner och landsting alltid får stå för fiolerna när man gör undervärderingar av kostnaderna vid centrala beslut. Jag har inte fått något besked ifrån statsrådet om statsrådet är beredd att göra en bättre uppföljning, att vara noggrannare och att se till att de lokala nivåerna inte får stå för hela det ansvaret.
Fru talman! Jag vill passa på tillfället att ge en eloge till landstingen när det gäller sättet att sköta utbyggnaden av gruppbostäder för utvecklingsstörda. Under de första åtta åren under 80-talet byggde man 500 gruppbostäder per år. 1989 ökade det till 800, och i år beräknas antalet vara mellan 1 100 och 1 200. Jag tycker att det är ett gott betyg åt landstingens sätt att prioritera. Jag hade ett skäl till att peka på möjligheterna att stödja regeringens förslag till stöd för byggande av gruppbostäder. Centerpartiet har nämligen i socialutskottet yrkat avslag på hela den proposition som innehåller det här stödet. Jag får utgå ifrån att centern finner former för att mot denna bakgrund lämna det stöd som Agne Hansson uppenbarligen vill lämna till detta ändamål.
Fru talman! Jag kan gärna instämma i elogen till landstingen. Jag är fortfarande involverad, såsom revisor i Kalmar läns landsting, i att försöka påverka landstinget att fullfölja detta. Nu befinner sig landstinget i en mycket svår prioriteringssituation. Det finns domar. Det hänger hela tiden på den lokala ekonomin i landstinget om denna utbyggnad skall kunna fullföljas. Jag tycker inte att det är rätt gentemot landstingen att staten hanterar landstingen på ett sådant här sätt. I slutändan kommer de handikappade att drabbas. Jag har tyvärr inte fått något besked om att ministern är beredd att medverka.

Fru talman! Kaj Nilsson har frågat mig om jag finner det meningsfullt att utreda möjligheten av att införa ett kvoteringssystem inom den offentliga sektorn för att, i ett sämre arbetsmarknadsläge, tillgodose behovet av ett ökat antal inskolningsplatser och beredskapsarbeten för ungdomar. Ett nytt system av åtgärder för 18--19-åriga arbetslösa ungdomar infördes den 1 juli 1989. Det innebar att ungdomslagen upphörde och ersattes med inskolningsplatser som infördes på hela arbetsmarknaden. Det tyngst vägande skälet till denna förändring var den kritik som riktades mot ungdomslagen. Vid ett flertal utvärderingar konstaterades att ungdomslagen innebar en inlåsningseffekt av ungdomarna i en åtgärd inom den offentliga sektorn. Den nya inriktningen av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna för arbetslösa ungdomar har målsättningen att de så snabbt som möjligt skall få en fast förankring på hela den reguljära arbetsmarknaden. Ungdomarna på inskolningsplats skall utföra ordinarie arbetsuppgifter och få introduktion och inskolning i arbetet. för det första en intensifierad platsförmedling mot den reguljära arbetsmarknaden, därefter jobbsökaraktiviteter, vägledning mot utbildning och i sista hand heltidsarbete på avtalad eller vid behov särskild inskolningsplats. Den nya lagen om särskilda inskolningsplatser innebär att ungdomarna har rätt att bli anvisade särskild inskolningsplats senast efter sju veckors arbetssökandetid. För ungdomar som avslutat sin utbildning på våren gäller den 1 november samma år. Undantag kan göras från denna regel. AMS har enligt uppgift svårigheter med att få fram tillräckligt antal avtalade inskolningsplatser. Inom den offentliga sektorn har besparingskrav, anställningsstopp och allmänna neddragningar orsakat svårigheter att få till stånd avtalade platser. Inom det privata näringslivet har kompletterande avtal, till det tidigare centrala avtalet, inte slutits inom ett antal branscher. För att underlätta ungdomarnas etablering på arbetsmarknaden förutsätter jag att arbetsgivarna tar sitt ansvar för de arbetslösa ungdomarna genom att anställa dem på avtalade inskolningsplatser om reguljärt arbete ej finns att tillgå. Som skäl för mitt antagande vill jag erinra om att arbetsmarknadens parter i beredningsarbetet vid utformningen av den nya ungdomsgarantin tillstyrkt inrättandet av den nya ungdomsgarantin med avtalade inskolningsplatser på hela arbetsmarknaden. För arbetslösa ungdomar över 20 år, vilka kan anvisas beredskapsarbete, gäller på samma sätt som för de yngre, utbudsstimulerande åtgärder. Det innebär platsförmedling, jobbsökaraktiviteter, yrkesvägledning och vid behov arbetsmarknadsutbildning. Målet är att förbättra den unges möjligheter att få arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Då allt fler av de lediga platserna bara kan tillsättas med personer som har utbildning eller erfarenhet kan en arbetsmarknadsutbildning ofta ge den arbetssökande den kompetens som krävs för att få ett arbete. En annan effekt är också att med en välutbildad yrkeskunnig arbetskraft ökar de svenska företagens konkurrenskraft. Jag anser det därför inte meningsfullt att styra in ungdomarna i åtgärder inom den offentliga sektorn och är därför inte beredd att utreda möjligheterna till ett kvoteringssystem.
Fru talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för det utförliga svaret, som var mycket informativt när det gäller vad man gör för ungdomar, och det är ett helt batteri av åtgärder. I den avslutande delen av svaret ges tyvärr klart besked om att arbetsmarknadsministern inte tänker vidta de åtgärder som jag har efterlyst, t.ex. en kvotering mellan olika nivåer inom den offentliga sektorn. Jag har efterlyst denna åtgärd mot bakgrund av att kommunerna är mycket hårt belastade med den här typen av uppgifter. Kommunerna efterlyser en balans. I nuvarande läge är det en snedbelastning när det gäller kommunerna i förhållande till landsting och stat. Det framkom inte i svaret om statsrådet är medveten om denna snedbelastning. Visserligen anförs det skäl till att man inte kan satsa på den offentliga sektorn: besparingskrav, anställningsstopp och allmänna neddragningar. Det gör ju att kommunerna får det så mycket värre och en mycket större belastning. Jag hade hoppats att just den här snedbelastningen skulle komma fram i svaret.
Fru talman! Jag valde att ge ett utförligt svar, eftersom jag tycker att det är en mycket viktig fråga som Kaj Nilsson tar upp. Men den åtgärd som han föreslår med kvotering inom den offentliga sektorn är absolut fel signal i dag. Vi skall komma ihåg att samtliga dessa åtgärder är inriktade på ungdomarnas behov och på att stärka deras möjligheter att få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Då tycker jag att det är oerhört viktigt att vi använder åtgärderna just i det syftet. Det kanske inte riktigt framgick av det som Kaj De erfarenheter som vi har av inskolningsplatser är att 78 % av dem som har haft en inskolningsplats har fått ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Vi vet också att det i dessa dagar är ännu viktigare att vi vässar våra arbetsmarknadspolitiska åtgärder, inte minst för ungdomarnas skull, så att de ännu mer bidrar till att ge ungdomarna arbete på den reguljära arbetsmarknaden i näringslivet. Därmed ges också näringslivet en möjlighet att rekrytera och behålla ungdomar i arbete. Vi kunde i dag även ha diskuterat mycket om hur stor betydelse förändringen och förnyelsen av arbetslivet skulle ha för dessa ungdomars möjligheter att stanna kvar på jobben ute i det privata näringslivet. Jag tror att frågan hade ett vällovligt syfte, men inriktningen på åtgärden var fel.
Fru talman! Det står även i svaret att arbetsmarknadsministern förutsätter att arbetsgivarna tar sitt ansvar. På den punkten har man tydligen inte haft tillräcklig framgång. Jag vill återkomma till den allvarliga snedbelastning som finns mellan kommuner och landsting å den ena sidan och mellan kommuner och landsting och staten å den andra sidan. Kommunerna har ett mycket svårt arbete att klara den här uppgiften, medan kanske landstingen och statliga institutioner kommer undan ganska billigt. Då skulle den här kvoten relateras till antalet anställda, t.ex. på stora arbetsplatser inom landsting och stat. Upplever inte arbetsmarknadsministern att det finns en skevhet mellan de här nivåerna?
Fru talman! Jag höll på att säga att det må vara hur det vill med snedbelastningen. Jag är medveten om och förstår också de problem som Kaj Nilsson syftar på. Men det som är utgångspunkten för mig när jag diskuterar behovet av inskolningsplatser är ju vad dessa ungdomar behöver för att få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Och det är detta som jag som arbetsmarknadsminister måste ha för ögonen när jag tittar på åtgärderna. Då är jag inte så säker på att det i dag är just till den offentliga sektorn som de här ungdomarna i första hand skall vända sig genom inskolningsplatserna. Nu handlar det om att de privata arbetsgivarna tar ett större ansvar när det gäller att ta emot dessa ungdomar och teckna avtal om dessa inskolningsplatser. Det är mitt främsta syfte i dag.

Fru talman!

Ett överklagande har i går inkommit till finansdepartementet. Ärendet kommer efter beredning i departementet att bli föremål för regeringens prövning. Jag är därför inte nu beredd att ta ställning i ärendet.
Fru talman! Jag tackar statsrådet Erik Åsbrink för svaret. Det är kortfattat, men innehåller ändå löfte om aktivitet i ärendet även efter den här frågestunden, eftersom överklagande har skett och regeringen kommer att hantera ärendet. Därför tycker jag också det vore bra om vi kunde ha en diskussion om principer. Det måste i alla fall fastställas många gånger här i riksdagen -- och det görs också -- principer som myndigheterna skall följa för att vi skall få en bra service och regionalpolitiskt likartade förutsättningar i vissa myndighetsfrågor. Anledningen till att jag ställt frågan är att konsekvensen av att man inte får denna service är att färjelinjen blir nedlagd. Jag har läst tidigare att generaltullstyrelsen har motsatt sig att man startar en ny färjetrafik. I och för sig kan jag förstå att man gör det ställningstagandet när det gäller att starta någonting nytt. Men det är också en konkurrenssnedvridande åtgärd, om det är olika företag som skall konkurrera med varandra om färjetrafik. Vi talar om marknadsekonomi och fri konkurrens numera ganska flitigt i det här landet. Men en sådan här åtgärd är som sagt direkt konkurrenssnedvridande. Dessutom kan det tänkas att det är ett led i omorganisationen att servicen minskas. Färjetrafiken läggs ner, och då kan man kanske flytta verksamheten till Umeå -- det har vi diskuterat tidigare. Vad menar vi då med grundläggande service på de olika orterna i landet?
Fru talman! Det är svårt för mig att här i dag djupare gå in på frågan. Handlingarna har precis kommit till departementet, och jag har inte haft möjlighet att mera ingående studera dem. Ärendet kommer naturligtvis att beredas i sedvanlig ordning. Rent allmänt skall vi naturligtvis, när vi tar ställning till den här typen av ärenden, se på färjetrafiken och dess positiva effekter. Men vi måste också se på kostnaderna. I det här fallet handlar det, såvitt jag förstår, om vissa ytterligare kostnader som uppkommer om tullen skall fullgöra sina uppgifter. Det måste naturligtvis här, liksom i andra sammanhang, ständigt ske en bedömning av om vi kan ta på oss dessa kostnader, hur de skall finansieras, om det skall ske genom att en annan verksamhet inom tullen trängs undan eller om det kan ske genom att vi beslutar oss för ökade statsutgifter. Det här är jag alltså inte beredd att ge svar på i dag, utan det är en fråga som regeringen kommer att ta ställning till i sinom tid.
Fru talman! Det här med grundläggande service är en aktuell fråga, för vi har fastslagit de regionalpolitiska målen här i riksdagen. Sedan har vi haft ett antal utredningar som har tittat på vad som menas med dessa regionalpolitiska mål. I t.ex. tele och postutredningen har man lyft fram begreppet grundläggande service. I alla diskussioner om service från myndigheter och även verk -- de facto folket -- har man tagit upp frågan om grundläggande service. Då tycker jag att man från regeringens sida på något sätt måste kunna svara på frågan vad som menas med grundläggande service. Regionalpolitik betyder ju att orterna skall få grundläggande service och i det här fallet även bevakning. Men jag kanske har fel? Jag måste få veta vad regeringen anser om detta med grundläggande service. Någon idé om det måste ni i regeringen ha.
Fru talman! Det är naturligtvis angeläget att vi kan ge en god service inom färjetrafiken i de delar av landet där sådan kan komma i fråga. Vi måste -- jag vill understryka det -- beakta också de ökade kostnader som detta kan medföra. Får jag vara ofin nog att påminna om att det parti som Görel Thurdin representerar i sitt alternativ till skattereformen bl.a. avvisade det förslag till importmoms som finns i skattereformen. Det motsvarar ett inkomstbortfall på 500 miljoner. Detta sades skola finansieras genom rationaliseringar inom tulladministrationen. Får jag då påpeka att det i runt tal motsvarar en halvering av de utgifter som vi har för tullens verksamhet i landet. Det säger sig självt att skall man göra något så oerhört drastiskt, handlar det om en dramatisk försämring av den service som samhället kan erbjuda i det avseendet.
Fru talman! Det argumentet, herr statsråd, har jag hört tidigare. Rationaliseringar är vi naturligtvis inte emot. Det har talats om datorisering osv. Men här har man visat tendenser till en omorganisation i riktning mot expanderande orter i stället för att se på var det finns behov av service och var det finns en omfattande hamntrafik. Örnsköldsvik tillhör faktiskt de städer som har en omfattande hamnverksamhet. Därför anser jag att det är en fullständigt fel inriktning att flytta hela administrationen till Umeå, då man i stället får åka med bil mellan Örnsköldsvik och Umeå för att åstadkomma en service i den andra största hamnstaden i Norrland. Jag tycker inte att statsrådet skall komma undan frågan vad som menas med grundläggande service med att börja tala om vad vi i centern har framfört som alternativ till finansiering i skattereformen.
Fru talman! Det kan diskuteras hur långt man skall sträcka sig för att upprätthålla en grundläggande service på tullområdet. Jag tror att vi kan vara överens om att en sådan service inte kan upprätthållas om man halverar anslaget till tullen. Det var faktiskt det centerpartiet föreslog för inte så länge sedan. Det är riktigt att jag sagt detta förut, och jag säger det igen, för jag har inte fått något bra svar på hur man skall bära sig åt för att klara servicen i Örnsköldsvik och i en del andra orter om man drar ner tullens resurser med 50 %.
Herr talman! Vissa av de uppgifter som har med importmomsen att göra handläggs de facto nu av tullen, och det kostar pengar. Tanken var att de skulle minskas. Men om det visar sig att det belopp som det här gäller -- det finns ingen som kan ange exakta belopp i finansieringen av skattereformen, inte ens regeringen -- är för litet, är jag den första att ompröva beloppet för att det skall garantera den grundläggande servicen. Men jag är inte så säker på att regeringen och statsrådet är villiga att ompröva något för att åstadkomma denna grundläggande service.

Herr talman! Rune Backlund har, mot bakgrund av att vägfärjor är en del av vägnätet, frågat om jag är beredd att medverka till att vägfärjorna undantas från den beslutade mervärdeskatten på kollektivtrafiken. Utgångspunkten för den beslutade reformeringen av mervärdeskatten har varit att beskattningen i princip skall vara generell även på tjänsteområdet. Detta får till följd att alla typer av tjänster som tillhandahålls yrkesmässigt mot ersättning blir skattepliktiga. Det är alltså inte så att transporter med vägfärjor blir skattepliktiga enbart på grund av att de definitionsmässigt anses utgöra personbefordran eller kollektivtrafik. Även i de fall man tar ut bro eller vägavgifter för vissa broar eller för vissa vägsträckor torde avgifterna komma att omfattas av den generella skatteplikten till mervärdeskatt. Jag är inte beredd att medverka till att dessa områden utantas från mervärdeskatt. Då Rune Backlund, som framställt frågan, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav andre vice talmannen att Görel Thurdin i stället fick delta i överläggningen.
Herr talman! Å Rune Backlunds vägnar får jag tacka för svaret; Rune Backlund har inte möjlighet att närvara i kammaren i dag. Jag skall i alla fall försöka argumentera för frågan och för det han är ute efter. I skattereformen talar man i och för sig om tjänster. Då kan man säga att kostnaderna för vägfärjorna är ett slags alternativa kostnader för väginvesteringarna. En vägfärja är att betrakta som en väg -- utan den kan de här människorna inte ta sig till och från sina hem och verksamheter. Dessutom är färjetrafiken en verksamhet som är lätt att avgränsa. Därför borde regeringen kunna lägga fram ett förslag om att undanta färjor av det här slaget, färjor som så att säga ersätter vägen, från beslutet om moms även på tjänster -- de tjänsterna bör kunna ses som ett alternativ till en väginvestering.
Herr talman! Den här skatten, liksom många andra skatter som har diskuterats i samband med skattereformen, är ett utflöde av en generell princip -- som vi har försökt tillämpa över ett så stort område som möjligt -- nämligen att vi skall ta ut en enhetlig och generell mervärdeskatt och att den skall utgå på i princip alla typer av konsumtion av varor och tjänster. Det får till följd att vi breddar mervärdeskatten till ett större område än tidigare. Som jag sade i mitt svar är det här inte något utslag av principen att kollektivtrafiken skall mervärdeskattebeläggas, även om det i och för sig också är fallet, utan det är en följd av att alla typer av tjänster beläggs med mervärdeskatt. Men det är också så att transporter -- det handlar om såväl biltransporter som alla slag av kollektivtrafik -- beläggs med mervärdeskatt. Jag tycker att det är fullkomligt naturligt att man gör på det sättet även i detta fall. Som jag påpekade: Skulle det bli aktuellt -- och det är en diskussion som förs i dessa dagar -- att ta ut bro eller vägavgifter på vissa håll i landet, lär mervärdeskatten komma att tas ut även i de fallen. Det här beslutet, som redan är fattat av riksdagen, ligger alltså fast. Jag ser ingen anledning att ändra på det.
Herr talman! Jag är mycket väl medveten om principen om likformig beskattning och att det skall tas ut moms på alla varor och tjänster. Men jag är också medveten om att det har gjorts en hel del undantag. Jag vet vidare att det har gjorts ändringar när man har sett att de förslag som lagts fram inte varit riktigt bra. En sådan har vi behandlat senast i dag i skatteutskottet. Jag tycker att just vägfärjor är en så speciell sak. Det är klart att man kan bygga en bro -- det kan man göra. Men det kanske ändå i längden blir dyrare än att ha en vägfärja för den trafik som passerar. Jag vet att Rune Backlund bor på Visingsö, och där har man det problemet att man måste använda en vägfärja, men sådana finns ju även på andra håll i landet. Många gånger är det också regionalpolitiskt nödvändigt att se till att kostnaderna inte blir för höga för dessa människor.
Herr talman! Görel Thurdin använde nu ett argument som jag har hört många gånger förut, nämligen att verksamheten är så speciell. Det har jag hört tillämpat på snart sagt alla områden i tillvaron som utsätts för någon form av beskattning. Och i någon mening är det riktigt -- alla verksamheter har sina särdrag, alla verksamheter är angelägna, i varje fall för en del människor. Därför kan det argumentet användas och har använts i pläderingar för att man skall undanta alla möjliga områden från beskattning. Görel Thurdin har själv velat åstadkomma sådana lättnader på en rad andra områden. Om man adderar alla dessa unika särfall blir de regel snarare än undantag, och då handlar det om stora urgröpningar i skattereformens finansiering. Därför kan vi inte göra det. Skulle vi göra det skulle vi snart ha ett lapptäcke som påminner om det gamla skattesystemet eller blir ännu värre. Därför finns det all anledning att hålla fast vid de generella principerna.
Herr talman! Det är bara det att de generella principerna inte alltid går att tillämpa därför att verkligheten inte är så generell som man har försökt göra den. Vi kan t.ex. se på hur det här slår på särintresset turism: I stället för att få intäkter till finansiering av skattereformen förlorar man intäkter. Det har diskuterats och kommer att diskuteras här senare också. Det är ett typexempel på att man faktiskt gjort någonting tokigt. Dessutom får man ofta höra argumentet att det är svårt byråkratiskt att hantera en differentiering. Men i det här fallet är det enkelt att dra gränsen. Gränsen mellan land och vatten tror jag inte att momsen kommer att förändra.
Herr talman! Jag vill bara invända mot påståendet att det skulle ligga någon felräkning bakom de kalkyler som gjorts i fråga om turistmomsen eller på andra områden. Det är inte på det sättet att skattereformen förutsätter en viss intäkt från en viss delbransch. Det intressanta är den totala intäkt som vi får genom de åtgärder som utgör finansieringen av skattereformen. Det kan mycket väl vara på det sättet att människor ändrar sitt konsumtionsbeteende, minskar sin konsumtion på ett området och ökar den på ett annat. Då får man naturligtvis minskade intäkter på de områden där konsumtionen går tillbaka men ökade på ett annat område. Detta är varje fall med hänsyn till totalfinansieringen av skattereformen ganska ointressant. Drar man ned sin konsumtion och spenderar mindre på ett område kan det vara ett uttryck för att man spenderar mer på ett annat område, och då kommer skatteintäkterna in den vägen.
Herr talman! Mycket skall man höra om den här skattereformen innan öronen ramlar av, måste jag säga! Här har vi stått i kammaren och dividerat om exakta siffror när det gällt finansieringen av skattereformen, och det har utdelats åthutningar åt den som inte haft samma siffror som regeringen, och nu säger statsrådet att den fördelningen inte spelar någon roll -- huvudsaken är att totaleffekten blir densamma. Det var ett mycket märkligt påstående! Jag skall komma ihåg det till de fortsatta övningarna.

Herr talman! Hugo Hegeland har frågat om regeringen är beredd att föreslå lättnader i beskattningen av hotell och restaurangtjänster med anledning av den starkt minskade efterfrågan inom dessa branscher. Höjningen av mervärdeskatten på hotell och restaurangtjänster har ingått som ett led i strävan att få en generell och enhetlig mervärdeskatt som är konsumtions och konkurrensneutral och som i princip omfattar all yrkesmässig omsättning av varor och tjänster. Jag är mot denna bakgrund inte beredd att föreslå någon ändring av mervärdesbeskattningen av dessa tjänster.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för försöket att svara på min fråga. Beträffande den redovisade bakgrunden, som alltså inte föranledde statsrådet att föreslå några förändringar, vill jag påpeka att den bara är en del av bakgrunden. Som Görel Thurdin påpekade har statrådet hela tiden varit otroligt angelägen om att reformen skall vara totalfinansierad. Nu visar det sig att efterfrågan på hotell och restaurangtjänster sjunker så mycket att man räknar med att man inte får in de 1,3 miljarder som man hade kalkylerat med. Så fort det uppstått något sådant bortfall har ju statsrådet krävt att man skall ha någon annan finansieringskälla. Ta bara förslaget om löneskatt! I proposition nr 54 talar regeringen om att en ansvarsfull finansiering är grundläggande för hela skattereformen. Därför föreslår man en alternativ finansiering. Har statsrådet nu helt tappat ansvaret samtidigt som man tappar 1,3 miljarder i intäkter från moms på hotell och restaurangtjänster?
Herr talman! Hugo Hegeland har ju ändå en viss nationalekonomisk utbildning -- jag är därför förvånad över det märkliga inlägg som jag nyss lyssnade till. Jag skall försöka upprepa argumenteringen en gång till. Om vi får minskade intäkter på ett visst område därför att konsumtionen går ned är detta inte ett uttryck för att det är några brister eller felaktigheter i finansieringen av skattereformen; det är ett uttryck för att människorna genom ändrade preferenser eller på grund av ändrade kostnader förskjuter sin konsumtion -- minskar den på ett område och ökar den på ett annat. Vi är faktiskt inte beroende av att få in ett exakt belopp i skatteintäkter från hotell och restaurangbranschen -- vi är beroende av att totalt sett få in ungefär de intäkter som vi har kalkylerat med. Blir det litet mindre på ett område och litet mer på ett annat är detta inget problem från finansieringssynpunkt. Detta har ingenting att göra med det exempel som Hugo Hegeland åberopade, nämligen att vi tappar en delfinansiering genom att ett visst förslag -- i det här fallet arbetsgivaravgifter på pensionsutbetalningar -- måste uppskjutas något halvår. I det läget är det inte ett uttryck för ändrade konsumtionsvanor utan ett genuint bortfall av skatteintäkter, och i det fallet är det självklart att vi eftersträvar en alternativ finansiering. Det rör sig alltså om två helt olika situationer som inte kan jämföras med varandra.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för att han erkänner att jag har vissa kunskaper i ekonomi. Tyvärr kan jag inte ge samma erkännande till statsrådet. Möjligen kan det bero på att jag tyvärr inte har haft statsrådet som elev. Jag har haft Bengt K Å Johansson som elev och även Ingvar Carlsson. Från det hållet har jag ännu inte hört sådana häpnadsväckande uttalanden som jag nyss hörde. Här säger statsrådet att om vi inte får in 1,3 miljarder kronor i momsintäkter på hotell och restaurangtjänster får vi in det någon annanstans. Det får vi visst inte. Var har statsrådet lärt sig ekonomi någonstans egentligen? Efterfrågan går ju i stället till utlandet. Konferenser kommer ju att förläggas till utlandet. I vinter kommer man att resa till Norge och Schweiz i större utsträckning än tidigare. Uppfattningen att den svenska skatteomläggningen skulle vara ett nollsummespel är helt felaktig. Tvärtom blir ju effekten den att en del av efterfrågan riktar sig till utlandet. Vi går miste om denna efterfrågan och får alltså inte alls in någonting. Därför kan jag mycket väl fråga hur det går med ansvaret, man skall ju ha det totala beloppet. Statsrådet säger att det kommer in på olika områden, men så blir det ju inte.
Herr talman! Jag skall försöka förklara det hela en gång till. Om det är på det sättet att det inom ramen för en given totalkonsumtion sker förskjutningar, så att människor konsumerar mindre på ett område och mera på ett annat -- och det är givet att dessa områden är ungefär lika behandlade skattemässigt, och det är ändå en grundprincip i reformen -- påverkar skattereformens finansiering inte nämnvärt de totala intäkterna. Påståendet att en stor del av efterfrågan läcker ut utomlands är i bästa fall obevisat. Det vet vi ingenting om förrän vi har sett resultatet någon gång efter utgången av nästa år. Får jag bara påpeka för Hugo Hegeland, liksom för hans partivänner, att genomför man stora, ofinansierade skattesänkningar som ni ibland tycks vilja göra, dvs. en kraftig påspädning av efterfrågan ofinansierad utan någon täckning i den reala produktionen, får man med all säkerhet en kraftig ökning av importen och en försvagning av vår utrikesbalans. Den risken är mycket större med den moderata skattepolitiken än med den skattereform som här genomförs och som är ansvarsfullt finansierad.
Herr talman! Med anledning av detta slingriga svar vill jag erinra om att skatteutskottet uppvaktades av Sveriges turistråd och flera representanter för hotell och restaurangbranschen. De pekade på att man i Stockholm, Göteborg och Malmö inte konkurrerar sinsemellan om tjänsterna utan med London, Hamburg, Paris och andra städer. De framhöll att skatteomläggningen kommer att slå på turistbalansen som redan är negativ. Den kommer att bli ännu större. Det är en ofrånkomlig följd av skatteomläggningen. Finns det något av det stora ansvar som man i alla andra sammanhang talar om, borde ju ändå statsrådet reagera inför den väntade efterfrågeminskningen.
Herr talman! Någon gång måste folk inse att har man fattat ett beslut gäller det. Sedan måste man inrätta sig efter detta. Jag är för min del mycket orolig, om det finns människor som ser som sin huvudsakliga uppgift att tala om hur förfärligt dyrt och dåligt det är i den svenska hotell-, restaurangoch turistbranschen. Möjligen kan detta skapa en överdriven och onödigt negativ bild, som skrämmer bort folk från att konsumera de tjänster som erbjuds, tjänster som ändå på många sätt är attraktiva och prisvärda. Det finns en historisk parallell. Den svenska bryggerinäringen förklarade på sin tid att om man inte fick tillverka mellanöl, skulle det över huvud taget inte gå att tillverka ett drickbart öl i landet. Jag vet att bryggerinäringen har fått äta upp de orden och ångra sig. Följden blev under många år att konsumtionen av folköl och annat öl pressades ned. Folk hade fått lära sig av bryggarna att det inte fanns kvar något drickvärt öl. Möjligen skall samma lärdom dras när det gäller turistbranschen.
Herr talman! Jag skall bortse från resonemanget om mellanöl och i stället erinra om hur man reagerade i Frankrike när man upptäckte att det blev en kraftigt minskad efterfrågan. Där var ju momsen i restaurang och hotellbranschen 18,6 %. Man sänkte momsen till 7 %, eftersom man insåg att man skulle förlora turistintäkter. Därför tycker jag att statsrådet bör vara intresserad av att se till att vi kan vända det stora underskottet i turistbalansen. Nu har skatteomläggningen tvärtom lett till den effekten att vi får ett bortfall. Jag förstår inte att statsrådet kan säga att ingenting skall ändras utan att vi skall se hur det blir, eftersom det inte, enligt hans mening, kan bevisas någonting i förväg. Nej, vi kan inte bevisa någonting i förväg, men det kan inte heller statsrådet. Men det går ändå att bedöma vad som är sannolikt, och den sannolika utvecklingen blir att man tappar 1,3 miljarder kronor. I andra sammanhang sägs det att man är så ansvarsfull att man skall finansiera skatteomläggningen till sista öret, samtidigt som vi kritiseras när vi tror mer på dynamiska effekter.
Herr talman! Det tillhör ju den moderata mytologin att man ökar skatteintäkterna genom att sänka skatterna, eller kanske rent av ta bort dem helt och hållet. Det är en inställning som jag menar inte hör hemma i en seriös debatt. Eftersom det ändå mellan raderna antyds att moderaterna skulle vara beredda att sänka mervärdeskatten för just den här branschen, skulle jag vilja fråga om det verkligen förhåller sig så. Nyligen har det ju träffats något slags överenskommelse mellan moderaterna och folkpartiet. Har jag förstått det rätt talas det om generella sänkningar av mervärdeskatten i den mån man nu får råd med detta i framtiden. Skall jag tolka Hugo Hegeland så, att detta icke är fallet och så, att moderaterna kräver en återgång till en differentierad mervärdeskatt? Kräver ni detta också av folkpartiet för att ni över huvud taget skall kunna bilda regering, om den situationen uppstår, och för att ni skall kunna föra något slags gemensam skattepolitik? Hur blir det nu: Blir det återgång till differentierad mervärdeskatt eller blir det ändringar av den generella mervärdeskatten? Kan jag få ett besked på den punkten?
Herr talman! Artikeln i Dagens Nyheter gällde ju som statsrådet mycket väl vet sex huvudpunkter. Det är helt riktigt att det står att man skall arbeta för en sänkning av momsen. Bl.a. bör ju den extra höjningen med 1,5 % från 23,46 % till 25 % tas bort, så snart man kan återgå till det tidigare läget. Beträffande en differentiering av olika skatter får vi naturligtvis ta ett samtal med folkpartiet. Två får inte svara samtidigt -- inte ens talmannen som är folkpartist får gå in i debatten och säga hur folkpartiet ställer sig -- och statsrådet vet mycket väl att jag inte kan stå här och säga vad sådana förhandlingar skulle leda till. Man måste emellertid göra någonting, och det är ni som har hittat på att höja skatten på hotell och restaurangtjänster så oerhört att det blir den här effekten. Det är alltså inte vi som har gjort det.
Herr talman! När det gäller den tillfälliga höjningen av mervärdeskatten behöver inte Hugo Hegeland bekymra sig. Det finns redan ett riksdagsbeslut om att skatten skall återgå till den tidigare lägre nivån vid utgången av nästa år. Det kommer att ske alldeles automatiskt. Beträffande fortsatta åtgärder rörande mervärdeskatten kan jag konstatera att jag inte fick något svar på frågan. Tala inte om att slingra sig! Här försöker Hugo Hegeland sitta på två stolar samtidigt, och detta är uppenbart taktiken ända fram till valet. Det gäller dels att ge sken av att ni är beredda att sänka mervärdeskatten selektivt på vissa områden, dels att tala om generella sänkningar av mervärdeskatten. Detta går inte ihop. Man kan inte göra bådadera. Antingen får man bestämma sig för en enhetlig skatt eller för en differentierad skatt. Det hade varit bra om jag hade kunnat få ett klarare besked på den punkten. Annars kan det möjligen vara så, att en del företrädare för turistbranschen -- och jag förstår att ni är ivrigt verksamma där -- får en felaktig föreställning om vad ni tänker göra, om ni får chansen efter valet nästa år.
Herr talman! Anledningen till den minskade efterfrågan inom hotell och servicenäringarna är ju den mycket höga mervärdeskatten. Sänker man skatten blir det ju en ökning av efterfrågan. Då blir det ökade intäkter, varför det inte alls behöver bli något problem som statsrådet tror. Nu får jag inte bestämma själv, vilket kanske inte förvånar statsrådet, eftersom det finns en viss demokrati även inom vårt parti, men jag kan alltid argumentera för en sänkning av mervärdeskatten när det gäller hotell och restaurangtjänster. Detta skulle ju leda till en ökning av efterfrågan i Sverige eller i varje fall motverka bortfallet. På så sätt får man ju in de intäkter som statsrådet så gärna efterlyser i olika sammanhang då det gäller att vara ansvarsfull med hänsyn till finansieringen av skatteomläggningen.

Herr talman! Birgit Friggebo har frågat finansministern om huruvida ett uttalande av innebörd att en utbyggnad av föräldraförsäkringen är en högre prioriterad åtgärd än höjningar av avdraget för fackföreningsavgift fortfarande äger giltighet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Bakgrunden till frågeställningen är denna. Riksdagen beslutade i våras att skattereduktionen för fackföreningsavgifter fr.o.m. 1992 års taxering skall sättas ned från 40 % till 20 % av underlaget. Den socialdemokratiska partikongressen uttalade att reduktionskoefficienten åter borde höjas till 40 %. Det var i detta sammanhang som finansministern uttalade att en utbyggd föräldraförsäkring skulle prioriteras framför ett ökat avdrag för fackföreningsavgifter. Skatteutskottet har i dag beslutat föreslå riksdagen att avdragstaket på 2 500 kr. för fackföreningsavgifter skall slopas. Skälet är i första hand att det inte föreligger någon begränsning i arbetsgivares avdragsrätt för kostnader för organisationsverksamhet. Genom att ta bort taket skapas därför likformighet i detta hänseende mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Kostnaden för en utbyggd föräldraförsäkring skulle uppgå till ca 1,6 miljarder kronor. Den strama finanspolitiken gäller självfallet fortfarande. Det är därför inte möjligt att bifalla kongressens beslut om att höja skattereduktionen för fackföreningsavgifter. Det är inte heller för närvarande möjligt att bygga ut föräldraförsäkringen. Som en jämförelse kan nämnas att de åtgärder skatteutskottet förordar, och som jag har redogjort för, innebär en minskning av skatteintäkterna om ca 25 miljoner kronor såvitt avser det slopade avdragstaket vid en skattereduktion på 20 %. Folkpartiet har inte varit främmande för att i arbetet med skattereformen genomdriva beslut som medför försvagningar av budgeten. En prioritering av en utbyggd föräldraförsäkring står fast så snart de ekonomiska förutsättningarna så tillåter -- det finns inte någon som helst anledning att ifrågasätta detta mot bakgrund av det beslut som skatteutskottet fattat.
Herr talman! I min fråga refererades två uttalanden av Allan Larsson. I frågesvaret kommenteras bara en. En av frågorna gällde Allan Larssons uttalanden om att: Nu är det dags att inse att det är blodigt allvar. Allt vi kan göra under de närmaste åren måste underordnas den stora uppgiften att återskapa vår ekonomiska styrka. Jag skulle vilja fråga: Är det fortfarande blodigt allvar? Är det rätt signal som ges från skatteutskottets socialdemokrater när man vill premiera fackföreningarna och deras konfliktfonder? Stämmer skatteutskottets beslut överens med att det är blodigt allvar och att vi måste behålla välfärden? Det talas om likformighet. Ett sätt hade naturligtvis varit att ta bort avdragsrätten för båda, men det avstyrks av skatteutskottet. Innebär detta tal om likformighet att konfliktersättningen skall beskattas för arbetstagarna, precis som sker för arbetsgivarna? Dessutom behandlas frågan om vad detta skulle kosta. Det är riktigt att detta förslag kostar mindre än det SAP-kongressen beslutade om. Men vad innebär detta på sikt? Nu bakar man ihop mätningsarvoden m.m. och lägger in detta i fackföreningsavgiften. Det skall sedan behandlas på samma sätt. Vi vet att det finns kollektiva hemförsäkringar, kollektiva bilförsäkringar, som bakas in i fackföreningsavgiften. Är inte Erik Åsbrink rädd för att en massa personliga utgifter kommer att öka kostnaderna för avdragsrätten i framtiden? I bakgrunden finns bundenheten till LO. Det är därför man genomför detta. Förra veckan slängde man förslaget om sjuklön i papperskorgen på grund av LO. Nu ökar man avdragsrätten för fackföreningsavgiften. Jag skulle vilja fråga: Vad står härnäst på LOs önskelista, som vi skall få ta ställning till och genomföra här i riksdagen?. Slutligen undrar jag: Hur mycket av dessa skattefinansierade pengar hamnar hos det socialdemokratiska partiet, och vilka uppgörelser finns inför valet?
Herr talman! Den sista frågan tänker jag inte svara på. Det som står härnäst på LOs lista skulle jag möjligen kunna tänka mig är samma sak som hör hemma under den första frågan, som handlar om att det nu är blodigt allvar. Det är blodigt allvar. Huvuduppgiften för den ekonomiska politiken nu och framgent är att få ordning på landets ekonomi, att bringa ned den höga inflationen, som är ett hot mot sysselsättning och välfärd samt mot hela vår samhällsmodell. Detta är jag övertygad om också är en huvuduppgift för LO, liksom det är det för regeringen och för det socialdemokratiska partiet. Det slopade taket är en åtgärd som syftar till ökad likformighet. Det finns inga begränsningar beloppsmässigt när det gäller arbetsgivarnas avdragsrätt. Det finns fortfarande sådana begränsningar i fråga om fackföreningsmedlemmarnas avgifter, även om det är relativt få som går över taket. Jag menar att det är en självklar rättviseåtgärd att ta bort det taket. Man kan naturligtvis, det medger jag, ha synsättet att avdragsrätt inte skall medges för någondera parten. Det är en fullt tänkbar uppfattning. Däremot har jag mycket svårt att förstå och acceptera dem som hävdar att det skall vara full avdragsrätt för arbetsgivarna och ingen avdragsrätt alls för fackföreningsmedlemmarna. Det är för mig en orimlighet att skattesystemet på det sättet skulle systematiskt gynna den ena parten på arbetsmarknaden och missgynna den andra. Jag vill också som svar på frågan om konfliktersättning skall beskattas säga att avdragsprocenten är satt så att hänsyn tas till att konfliktersättning inte beskattas. Det är endast betydligt lägre än den generella skattesats som löntagarna har. Det hänsynstagandet har gjorts på det sättet.
Herr talman! Jag förstår om statsrådet Erik Åsbrink inte vill svara på den sista frågan som jag ställde, nämligen hur mycket av de pengar som tas in i fackföreningsavgifter -- och som alltså till viss del är skattefinansierade -- som hamnar hos det socialdemokratiska partiet. När man gör förändringar och tar bort taket kan fackföreningarna öka sina avgifter utan att det kostar särskilt mycket för dem som är med i fackföreningarna. Hur mycket av dessa pengar hamnar hos det socialdemokratiska partiet? Den frågan bör gå att besvara, även om statsrådet inte vill svara på vilka överenskommelser som finns i samband med det här beslutet. Nu finns alltså inga begränsningar. Här bakar man in kollektiva hemförsäkringar, kollektiva bilförsäkringar och andra personliga utgifter i fackföreningsavgiften. Kommer statsrådet att göra begränsningar, så att människor inte får ha den här typen av kollektiva utgifter via fackföreningen, vilka också är avdragsbara?
Herr talman! Jag tänker inte gå med på att föra debatten på det plan som Birgit Friggebo gör med den typen av frågor. Det finns inga som helst överenskommelser knutna till detta förslag. Det är en illusion, och tyder på okunnighet, att tro att det är fritt fram ute i fackföreningsrörelsen att höja medlemsavgifterna. Det finns här, som på andra områden, ett mycket starkt motstånd mot den typen av avgiftshöjningar. Jag är övertygad om att mycket stor återhållsamhet kommer att visas på det området framöver. Jag tycker att Birgit Friggebo också, när retoriken har skalats bort, kunde ha i åtanke att vi faktiskt om en månad genomför en åtgärd, som innebär att avdragen blir hälften så mycket värda. Skattereduktionen halveras faktiskt med det förslag vi lägger fram. Om man beaktar den saken tycker jag inte att detta onyanserade skall är på sin plats.
Herr talman! Fackföreningarna, framför allt LO, bidrar faktiskt i väldigt hög grad till det socialdemokratiska partiets ekonomi. Min enkla fråga är hur mycket av de här subventionerade fackavdragen som hamnar i det socialdemokratiska partiets ficka. Nu vill Erik Åsbrink inte diskutera på den nivån. Ni drar er inte för att genomföra beslut som underlättar att det går till på detta sätt. Det tycker jag är värre än att ta upp en diskussion om hur mycket pengar som hamnar i det egna partiets ficka. Avdragsrätten i sig och borttagandet av taket underlättar naturligtvis möjligheten att höja fackföreningsavgiften. Fortfarande har jag inte fått svar på frågan om det skall vara möjligt även i framtiden att få personliga utgifter inbakade i den fackliga avgiften och därmed få en skattesubvention på hemförsäkringar, bilförsäkringar osv.

Herr talman! Agne Hansson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder så att beskattningen av kostnadsersättning för dagbarnvårdare i familjedaghem upphör. Den 13 november i år besvarade jag en liknande fråga från Stina Eliasson. Visserligen avsåg den frågan sådan kostnadsersättning som utges för vård av person i enskilt familjehem. Som dock framgick av det svar jag då lämnade innebär skattereformen i princip att kostnadsersättningar generellt blir skattepliktiga. Detta gäller således även dagbarnvårdares kostnadsersättning. Genom skattereformen införs samma regler i detta avseende för både offentligt och privat anställda. Kostnadsersättningar skall således tas upp som intäkt, medan avdrag medges för omkostnaderna. I normalfallet kan antas att ersättningen i sin helhet gått åt till de avsedda omkostnaderna, varför avdrag kan medges med samma belopp som kostnadsersättningen utan att någon närmare utredning i form av kvitton eller liknande behöver lämnas. I sådant fall skall inte heller någon preliminärskatt betalas på kostnadsersättningen. De nya reglerna innebär således normalt inte någon försämring för dagbarnvårdarna. Jag är inte beredd att vidta åtgärder för att särskilda regler i detta avseende skall kunna införas för just dagbarnvårdare i familjehem.
Herr talman! Jag vill tacka för svaret. Jag hade naturligtvis blivit betydligt gladare om det hade varit positivt. I normalfallet skall ersättningen kvittas mot kostnader som får dras av, säger statsrådet, och det är ju riktigt. Detta skall då inte ha någon betydelse. Jag vill naturligtvis fråga: Om det inte har någon som helst betydelse, varför då dra på sig detta onödiga merarbete som vållar en rad problem genom att införa krångel i onödan? Det är min första fråga. Normalfallen är tydligen få, för jag har från flera familjedagbarnvårdare hemma i Västerviks kommun fått den reaktionen att de upplever detta som en klar försämring. De ger exempel på att de mot en ersättning på 20 kr. om dagen skall stå för två mål mat och dessutom ett mellanmål, leksaker, extra slitage på huset m.m. Det är naturligtvis orimligt. Det går inte ihop. Familjedagbarnvårdarna anser att det är en klar försämring. Om de ställer upp och upplever att de inte får någon uppmuntran utan ytterligare krångel och slutar, innebär det dessutom att det blir brist på dagbarnvårdare. Man kan få flera som inte ställer upp. Det är till förfång för samhällsutvecklingen och de egna initiativen över huvud taget. Varför, statsrådet, kan man inte vara beredd att göra ett undantag och underlätta och främja både personliga initiativ och samhällsnyttig verksamhet?
Herr talman! Jag vidhåller att det i de allra flesta fall inte innebär någon förändring eller försämring i praktiken för dagbarnvårdarna. Det visar också de reaktioner som jag har mött när jag har haft tillfälle att framföra de synpunkterna i andra sammanhang. Det innebär inte heller, vilket Agne Hansson påstår, ökat krångel. Det finns inga speciella svårigheter med att genomföra denna ordning, däremot är det ett utflöde av principen om likformig beskattning att vi gör på det här sättet. Jag menar att det är av stort värde att vi kan ha en så konsekvent syn på olika delar av skattesystemet som möjligt. Jag vill också påpeka -- vilket jag också gjorde i mitt svar till Stina Eliasson för bara tre veckor sedan när nästan exakt samma fråga var uppe i riksdagen -- att det står den skattskyldige fritt att visa om kostnaderna har varit högre och på så vis få göra avdrag för detta. Den möjligheten finns fortfarande kvar.
Herr talman! För det första måste jag fråga statsrådet hur mycket detta påverkar skattereformens finansiering. Det måste vara den första fråga man ställer -- om man skall bibehålla krånglet. För det andra: Får jag tolka statsrådets svar så att det som sägs om att man skall kunna medge avdrag för hela omkostnaden betyder att man inte skall behöva redovisa allt i form av kvitton och verifikationer i övrigtdant? Kan man få ett klart och entydigt svar på det? I så fall har man naturligtvis i någon mån förenklat saken. Jag har lyssnat på debatten tidigare och diskuterat med Erik Åsbrink många gånger. Kan det vara så fruktansvärt viktigt att bita sig fast som en krubbitare i principer i stället för att kunna förenkla, vara praktisk och konstruktiv?
Herr talman! Agne Hanssons alternativ innebär ingen förenkling. Det finns inget sådant skäl att göra en förändring. Beloppsmässigt är det här en mycket obetydlig del av den samlade skattereformen. Det kan ju inte vara ett ensamt skäl till att man skall överge alla principer och införa en mängd särbestämmelser och undantag. Det finns många små detaljer i reformen, men om vi skulle ha det synsättet skulle vi snart ha ett mycket komplicerat och oenhetligt skattesystem med alla problem det medför. Det finns all anledning -- med en krubbitares envishet eller på annat sätt -- att hålla fast vid vissa principer. Dessa principer attackeras ständigt av Agne Hansson och hans partivänner och andra partier i riksdagen som på olika sätt försöker riva sönder olika delar av skattereformen. Det går naturligtvis i varje enskilt fall att säga att det går bra att göra på ett visst sätt, men om vi inte hade visat en viss ståndaktighet hade det inte blivit någon skattereform.
Herr talman! Det påverkar inte finansieringen, säger statsrådet. Jag kan inte förstå varför man skall bita sig fast vid principer. Risken är ju att mycket av det goda i skattereformen går förlorat. Mitt förslag innebär ingen förenkling, säger statsrådet vidare. Men det måste väl ändå innebära en förenkling om man struntar i att beskatta kostnadsersättningen? Då slipper man ju alla problem med redovisning och det faktum att många upplever detta som en försämring. Eller är statsrådet beredd att medge en redovisning av omkostnaderna inte behöver göras av familjedaghemsvårdare?